Fru talman! När den dåvarande socialdemokratiska regeringen i december 1983 här i kammaren -- mot folkflertalets vilja -- drev igenom beslutet om löntagarfonder, avslutade jag mitt inledande anförande i debatten på följande sätt: ''Jag lovar att vi moderater inte skall förtröttas i vår kamp mot fondsocialismen. Och när det åter blir borgerlig majoritet i Sveriges riksdag, då avskaffas fonderna och då sprids åter ägandet bland de enskilda människorna. Det löftet kommer vi att hålla!'' Det är naturligtvis med stor tillfredsställelse jag konstaterar, så här nästan på dagen åtta år senare, att vi nu står inför detta löftes uppfyllelse. Det enda tråkiga är att det skulle behöva dröja så länge och att vi därför inte kunde avbryta den utskrivning av särskilda fondskatter som nyligen fullbordades. Redan dagen efter riksdagens fondbeslut för åtta år sedan tillsatte de tre borgerliga partierna en gemensam arbetsgrupp med uppgift att planera för löntagarfondernas avveckling. Gruppen lade sedan fram sitt förslag på årsdagen av fondbeslutet, och det omsattes i en trepartimotion, undertecknad av de tre borgerliga partiledarna. Likartade motioner har sedan under årens lopp väckts under den allmänna motionstiden. Redan från början angavs som det första steget och det väsentligaste inslaget i avvecklingen -- vid sidan av fondskatternas avskaffande -- att fondbyråkratin i form av styrelser och kanslier skulle befrias från sina arbetsuppgifter. Det är det steg vi står inför i dag. De anställda kan inte gärna påstå att de inte varit varslade i tid. Så har de ju också med fondstyrelsernas hjälp skaffat sig avgångsersättningar som överträffar det mesta som förekommit på svensk arbetsmarknad. En något mera komplicerad och tidskrävande uppgift än fondbyråkratins avveckling är att hantera de tillgångar som finns i fondsystemet. Under årens lopp har vi betonat att tre grundläggande krav härvid måste vara styrande. För det första skall avvecklingen vara definitiv. Det skall med andra ord inte vara möjligt att på nytt socialisera medlen och återskapa löntagarfonderna. För det andra får inte aktiebörsen utsättas för kraftig kurspress, vilket utesluter en utförsäljning i syfte att ta fram likvida medel. För det tredje skall möjligheterna stärkas att varaktigt uppnå en hög tillväxt i den svenska ekonomin. Detta uppnås genom att fondmedlen utnyttjas för att stimulera enskilt sparande i riskvillig form och för att via fristående stiftelser främja forskning. Fondmotståndet är således, fru talman, av gammalt datum. Det nya i situationen är på sätt och vis att ingen längre försvarar löntagarfonderna. Socialdemokraterna vill också avveckla dem i nuvarande form. Men i gengäld vill de av det samlade kapitalet i ATP-systemet bygga upp fem nya superfonder. Det är inte underligt att detta väcker gillande hos det vänsterparti som enligt Lars-Ove Hagberg funnit löntagarfonderna för tandlösa. Jag tycker samtidigt att det är något som Roland Sundgren borde begrunda, nämligen om detta verkligen kan vara ett gott betyg för de tankar som förs fram. En av de allra viktigaste konsekvenserna av valutgången i år var att detta hot om kraftigt förstärkt fondsocialism avvärjdes. Jag måste få fråga Roland Sundgren och andra fondförespråkare: Hur kan någon efter att ha sett vart socialismen har lett i öststaterna planera och hålla fast vid denna socialiseringsaktion utan motstycke i vårt land? Jag hoppas att socialdemokraterna, när fonderna väl avskaffats, snabbt och tyst begraver sina tankar på att använda pensionsfonder som socialiseringsinstrument. På senare tid har socialdemokraterna gärna gjort vilseledande jämförelser med privata pensionsförsäkringar. Roland Sundgren tog också upp den frågan. Det heter att AP-fonden bör få samma rätt som försäkringsbolagen att köpa aktier. Men enskilda livbolag får inte placera i aktier till den del som svarar mot deras försäkringstekniska skuld. I ATP finns det inget annat än den sortens åtaganden. Det framgår av att ATP-pensionens storlek inte påverkas av avkastningen på fondmedlen. Hela uppläggningen är vilseledande. Som finansutskottets ordförande Per-Ola Eriksson nyss framförde kan trygghet på ålderdomen bara skapas genom en god ekonomisk tillväxt. Det når man inte med socialistisk politik. Det har vi sett rika exempel och belägg för på senare tid. Den ägar och maktkoncentration som blir följden ger motsatt resultat. Socialdemokraternas planer på superfonder är därför i själva verket det största hotet mot framtidens pensioner. Den rätta vägen är i stället att sprida sparandet och ägandet bland de enskilda medborgarna. Då finns det verkligen skäl att tala om löntagarnas pengar. Jag upprepar vad jag tidigare sagt, nämligen att frågan om sparandets omfattning, och särskilt dess fördelning, kommer att utgöra den avgörande ideologiska skiljelinjen i 1990-talets svenska politik. Från borgerlig utgångspunkt är det naturligt att ägandet inte skall koncentreras till staten och facket och att sparandet, till den del det inte sker i företagen, skall ligga hos de enskilda hushållen. Det är i detta ljus som avvecklingsplanens inriktning på individuella sparpremier skall ses. Vid sidan av allemansfonder har det under senare tid även tillkommit unit-linkförsäkringar, vilka i det fortsatta arbetet bör kunna övervägas som alternativa mottagare av medborgarnas sparinsatser och därmed också deras fondandelar. Ny Demokrati skisserar i en motion hur fondmedlen skulle kunna överföras till en investeringsbank med inriktning på miljöfrämjande åtgärder, inte minst i Östersjön, samt riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag. Dessa mål är viktiga, men de kan förstås uppnås på andra vägar, vilket framgår av t.ex. regeringsförklaringen och den nyligen avlämnade småföretagspropositionen. Det är ett regeringsförslag som vi skall diskutera senare i dag i kammaren. Förslaget om en investeringsbank kräver ingen kurspressande aktieförsäljning. På det viset skulle det fungera. Men det lider av svagheten att tillgångsmassan hålls samlad och därmed åter kan socialiseras. Dessutom blir det svårt att fördela bankens aktiekapital på dem som en gång tvingats svara för inbetalningen av fondskatter. Det var en fråga som Per-Ola Eriksson också tog upp. Men konstruktionen bör närmare analyseras i samband med det fortsatta beredningsarbetet i finansdepartementet. Fru talman! Min avslutande replik för åtta år sedan till dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt, som just satt i bänken och filade på sin berömda dikt, slutade med följande utfästelse: ''Om socialdemokraterna, mot folkets vilja, inför fonder blir det en borgerlig riksdagsmajoritets första uppgift att avskaffa dem. Oavsett vad som har hänt och sagts i det förgångna, kommer vi att enigt genomföra detta i framtiden.'' Det är därför med en känsla av stor lättnad och glädje som jag, i syfte att sätta det bortre parentestecknet om socialdemokraternas fondexperiment, yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 9 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag kan inte låta Lars Tobissons påstående stå helt oemotsagt. Lars Tobisson gör en riktig iakttagelse om att vi från vänsterpartiet inte har varit så särskilt förtjusta över löntagarfonderna såsom de har varit utformade. Men i stället för, Lars Tobisson, att dela ut pengarna till dem som redan kan spara, och därmed öka klyftorna i samhället, har vi sagt att pengarna skall sättas in i pensionssystemet. Detta är det enkla ställningstagande som vi för vår del har gjort. Vidare var i fonddebatten frågan om socialism och öststatssocialism ett av de viktigaste inslagen, ett av de viktigaste argumenten emot dessa fonder. När jag talar om socialism avser jag ett helt annat inflytande, nämligen det inflytande som de arbetande -- de anställda -- har i arbetslivet vid produktion av varor och tjänster. Detta är egentligen det ursprungliga begreppet som en gång lanserades av socialister. Det var inte fråga om att en borgerlig statsapparat skulle äga det hela och förmena människor att köpa aktier. Det var inte detta som skulle vara socialism, utan socialismen är möjligheterna för de anställda och deras fackliga organisationer att utöva inflytande. Det är något helt annat. I det sammanhanget är det intressant att Lars Tobisson och regeringen bjuder upp till denna framtidsdebatt där man, som jag sade i mitt första inlägg, helt öppet och ärligt säger att nu skall vi öka klyftorna, nu skall vi t.o.m. minska det inflytande som finns för de anställda. Då går man ju, Lars Tobisson, en väg som kommer att öka spänningarna i samhället. Det är då också intressant att dessa fonder och sparsystem som nu växer fram är tämligen anonyma för den som köper en aktie i någon av fonderna. Han är ganska anonym i den fond som förvaltas av dessa proffs på marknaden.

Fru talman! Roland Sundgren frågar om vi inte kan ha både offentligt och privat sparande. Det är detta som är svårigheten. Vi kan bara ha ett visst mått av sparande -- det kan vara litet mer eller litet mindre, men sparandet skall ha en viss omfattning i ekonomin. Den inriktning som socialdemokraterna har, att prioritera kollektivt offentligt sparande förutsätter en överbeskattning som i sin tur tränger undan, förstör, det enskilda sparandet. Det är precis detta vi har sett under senare år, när man talat om att det har varit budgetöverskott. Man har byggt upp det offentliga sparandet, men på andra sidan har det enskilda sparandet, hushållssparandet, inte bara blivit noll utan det har blivit negativt. Människorna har försökt försvara sig mot den här överbeskattningen som satts in. Här låg i bilden inte bara det som har presenterats som socialdemokraternas ståndpunkt rörande de fem superfonderna utan också LOs planer, krav, att fondstyrkan skulle ökas tre gånger -- detta genom uttag av ytterligare förhöjda skatter, som i sin tur skulle trycka ner det enskilda sparandet. Det är ingen tvekan om att detta är avsiktligt. Den politiken leder fram till en socialistisk ekonomi, för då finns det inga enskilda medel att avdela till investeringar, och i den mån någonting kan räddas flyttar det ut ur landet. Det var den utvecklingen som var på väg när -- som tur var -- de borgerliga partierna kunde ta hem segern i det senaste valet och vända utvecklingen. Jag är övertygad om att detta också innebär att Sverige mera definitivt rör sig tillbaka in i de västliga marknadsekonomiernas krets. Roland Sundgren undrar om man inte ändå kan tänka sig att de här medlen används för pensionsändamål. Ja, det egendomliga är ju att socialdemokratin under slutet 50-talet och början av 60-talet slogs för att ATP skulle bli ett fördelningssystem och alltså inte innehålla premiereserver, inte innehålla några fonderade medel. Sedermera har detta blivit en stor sak att föra upp, och det är ingen tvekan om att fonderna i dagens läge är betydligt större än vad som motiveras av önskemålet att ha en buffert. Jag har ingenting emot att man överväger att fondmedlen används just för pensionssyften, men jag tror inte att den stundande omläggningen av ATP-systemet kommer att kunna genomföras så snabbt att den ger upphov till möjligheter att sätta in fondmedel där. Dessutom föreställer jag mig faktiskt att ATP förblir ett fördelningssystem och att den kompletterande trygghet som därutöver behövs får lösas via premiereservmetoden, med kompletterande tilläggsförsäkringar. Jag sade också i mitt tidigare anförande att sedan den ursprungliga avvecklingsplanen utformades och man satsade på allemansfonder har vi också fått unit link-försäkringar. Där tillägnas just detta som Ägarfrämjandet och Daniel Tarschys varit inne på, att det skall vara individuella pensionsfonder. Det är väl värt att överväga i fortsättningen, Roland

Fru talman! Man kan naturligtvis inte säga att de superfonder som socialdemokraterna tänker sig skulle ge en effektivare avkastning. Långsiktigt ger alla placeringsformer egentligen samma avkastning. Om man placerar i aktier kan man räkna med en värdestegring som tidvis kan ge ett bättre utfall, men där finns alltid ett riskmoment som skall vägas in. Rent ekonomiskt och långsiktigt skall det bli ungefär samma utfall av olika placeringsalternativ. När man räknar fram resultatet baseras det på uträkningen av aktiekurserna under en mycket gynnsam period, nämligen 1980-talet. Jag sitter själv i ett privat livbolags styrelse och vet därför hur dåligt det under den senaste tiden har varit att ha pensionspengar placerade i svenska aktier. Det är någonting som man nu undviker. Det är alltså inte den allena saliggörande lösningen. Till bevis för föreställningen att offentligt sparande skulle vara mer långsiktigt och så mycket nyttigare åkallar Roland Sundgren en amerikansk professor som han höjer till skyarna. Det är en person som har dykt upp i en intervju och som åberopas från vänsterhåll i Sverige. Jag antar att han har framträtt på våra breddgrader därför att han har väldigt svårt att få gehör för sina synpunkter i sitt eget land och av det skälet hoppas att han skall ha en chans att komma fram på vår kant. Jag kan försäkra att den typen av utsagor inte har stora möjligheter att nå framgång i våra överväganden vad beträffar den framtida användningen av fondmedlen. De vädjanden som nu framförs om ett samförstånd rimmar ganska dåligt med hur det gick till när fonderna infördes. I valrörelsen 1982 förklarade Olof Palme att han skulle söka en lösning i brett samförstånd. Då talade man om inviduella andelar, man skulle ha direkta val av styrelseledamöterna, och man lyckades tona ned kritiken. När valet väl var vunnet vidtog något som vi kallade för den tysta brådskans tid, då man mycket smart, snabbt och hemligt drev igenom fondbeslutet -- bl.a. lade man fram förslag dagen före midsommarafton -- trots att man var medveten om att det klart stod i strid med folkflertalets vilja. Mot den bakgrunden kan man inte bestrida vår rätt att göra verklighet av vad vi en gång lovade, nämligen att avskaffa det här systemet, detta så mycket mer som jag minns Kjell-Olof Feldts ord: Ni var emot ATP också, men det dröjde inte länge förrän ni accepterade det. På samma sätt kommer ni att acceptera löntagarfonderna. -- Det har vi inte gjort, och det visar vi nu.

Fru talman! Roland Sundgren kommenterade vad jag sade om gemensam grundfilosofi. Vad jag sade var att det inte har blivit öststatssocialism i Sverige, och det vill jag gärna betona. Det är inte så jag vill argumentera. Socialdemokraternas filosofi tycks vara att allt skall skötas uppifrån. Sparandet skall ligga i statens regi, och man vill dirigera mycket av den ekonomiska utvecklingen. Många håller säkert med mig om att det finns en sådan grundfilosofi i socialismen, även om den har tillämpats olika extremt i skilda delar av vår värld. Jag frågade om ni skämdes för de sex olika motiven vid införandet av löntagarfonderna. Man hade väntat sig att ni i er motion åtminstone skulle ha redogjort för motiven till löntagarfondernas införande och för hur utvecklingen har varit under de senaste åtta åren. Har ni varit stolta över löntagarfonderna? I stället för ni fram ett av de motiv som kom fram i slutfasen av löntagarfondsdebatten 1983, dvs. att stärka ATP systemet. Ni har lagt hela tonvikten vid detta och gjort fondfrågan till en pensionsfråga. Det var inte alls det ursprungliga motivet för löntagarfondernas införande. Inte ett ord säger ni om de övriga motiven i er motion; det är bara att läsa innantill. Det verkar som om ni över huvud taget inte vill prata om dessa motiv. Det görs ingen som helst utvärdering. En annan sak gäller förmögenhetsfördelningen i samhället. Under 1980-talet skedde en förmögenhetsomfördelning från vanliga sparare till låntagare, från vanliga löntagare till kapitalägare genom den devalveringspolitik socialdemokraterna förde. Det är bara att studera verkligheten så får vi svaret på hur ni har lyckats med löntagarfondssystemet.

Fru talman! Jag började som riksdagsledamot år 1982 och blev då suppleant i näringsutskottet. Jag minns att den mest akuta frågan, som vi fick ägna mycket tid åt under hösten 1982, gällde den nödlidande statliga företagssektorn. En del av de företag som den borgerliga riksdagsmajoriteten hade övertagit under 70-talet, var i omedelbart behov av stora kapitaltillskott för att undvika konkurs. I dag, efter nio år med socialdemokratisk regering, går de statliga företagen bra. De gav staten en inkomst på drygt 20 miljarder kronor förra året. De statliga företagen är alltså en betydande inkomstkälla. Under socialdemokratisk ledning har denna företagssektor vänts från en förlustaffär till en betydande vinstaffär till statens förmån. Ett mödosamt strukturarbete har bedrivits, där omsorgen om en företagsmässigt sund utveckling stått i förgrunden. I detta arbete har ingått att från fall till fall bredda ägandet genom att låta privata intressen få ett inflytande i de statliga företagen, liksom att sälja statliga företag när så ansetts motiverat. Den omsorgen bör gälla också i fortsättningen. Då säkerställs ett ägande som upprätthåller konkurrensen och motverkar maktkoncentrationen. För att den statliga industrin skall ge bästa möjliga resultat måste staten uppträda som aktiv ägare. Ett led i detta arbete var bildandet av förvaltningsbolaget Fortia 1990. Den borgerliga regeringen tar nu första steget i ett omfattande systemskifte. Man föreslår utförsäljning av aktier i 35 namngivna statliga företag samt avveckling av förvaltningsbolaget Fortia. Man ödelägger därmed nio års framgångsrikt arbete med dessa företag. Man planerar att sälja aktier för ca 10 miljarder kronor per år under en lång tid framöver. Näringsministern har uttalat att om det blir svårt att avyttra så mycket aktier på marknaden, kommer staten att rabattera priset på aktierna för att säkerställa försäljningen. Detta har framgått av artiklar i massmedia. En utförsäljning av statliga företag i den skala som man har tänkt sig skulle enligt vår mening i ett slag ta i anspråk en stor del av det riskkapital som behövs för det övriga näringslivet, inte minst för de små företagen. Det skulle också leda till en utarmning av lands och glesbygden, där dessa företag i allmänhet är lokaliserade. Det gäller inte minst en avyttring av statens vattenfallsverk, domänverket samt LKAB. Dessa företag är mest kopplade till av staten ägda naturrikedomar. Förändringar i det statliga företagsägandet måste prövas från fall till fall och inte genomföras som en ideologisk aktion och framför allt inte som en realisation. Utgångspunkten skall vara att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje företag och bästa möjliga ekonomiska resultat för staten. Den socialdemokratiska politiken har lyckats med att förena dessa två målsättningar. Den borgerliga regeringen tror sig inte om att kunna klara detta. Det är den enda slutsats man kan dra av förslaget om utförsäljning. Förslaget om utförsäljning innebär också att man vill frånta riksdagen allt inflytande över organisation och verksamhet i de statliga företagen. Regeringen skall sköta allt med hjälp av en tillkallad kommission. Nuvarande näringsministern Per Westerberg, som nu finns här i kammaren, har som riksdagsledamot kritiserat denna ordning i många debatter om statliga företag. Är verkligen den borgerliga regeringen beredd att ikläda sig rollen som förvaltningsbolag med professionell styrelse? Det blir resultatet av denna nyordning. Det kommer i praktiken att ta tiotals år att sälja ut företagen, och under den tiden bör dessa företag, liksom tidigare, ha en aktiv ägare. Om riksdagen ger regeringen det föreslagna bemyndigandet innebär det också att riksdagen frånhänder sig möjligheten att vara med och bestämma om vad inkomsterna från eventuella försäljningar skall användas till. Med vår uppläggning, dvs. den nuvarande ordningen, kan vi besluta detta, från fall till fall. Riksdagen kommer, om man ger det föreslagna bemyndigandet, att avsäga sig rätten till inflytande över statens egendom. Har majoriteten verkligen tänkt den tanken längst ut? Det blir en minoritetsregering som kommer att förfoga fritt över statligt ägda, mycket omfattande naturrikedomar. Från socialdemokratiskt håll avvisar vi regeringens förslag om privatisering av statligt ägda företag, som det presenteras i proposition 69. Vi anser att staten även fortsättningsvis skall kunna äga och driva företag. Det hindrar inte att vi kan tänka oss fortlöpande förändringar i det statliga ägandet, såsom försäljning av företag helt eller delvis till privata intressen, då så anses motiverat. Den rundgång som ligger i regeringens förslag kan vi inte acceptera. Skattebetalarna har ju redan varit med om att bygga upp många viktiga samhällsfunktioner, som sedan organiserats i företags eller affärsverksform. Som exempel kan nämnas gruv-, skogs och stålnäringarna, post och televerk samt eldistribution. Nu vill regeringen privatisera de statliga företagen bl.a. genom att erbjuda enskilda personer i vårt land, dvs. skattebetalarna, att köpa aktier i företagen. Skattebetalarna skall alltså än en gång vara med och betala de statliga företagen. Vi föreslår att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag om hur staten i fortsättningen skall bli ännu aktivare som företagsägare. Jag yrkar avslag på proposition 69 och bifall till reservationerna 1 och 2 till betänkandet.

Fru talman! Vänsterpartiet vill se ett samhälle med ekonomisk mångfald, där det finns en blandning av olika ägarformer, där det finns samhällsegendom, kooperativ och privat företagsamhet. Allt detta behövs. Vi behöver en ekonomi med starka demokratiska inslag. Vi behöver en ekonomi som är underordnad ekologiska lagar. Makt och inflytande skall utövas genom ägande, lagstiftning och konkurrens på marknader. Mot den bakgrunden anser vi att ett statligt ägande är motiverat och att även ett utökat statligt ägande kan motiveras, t.ex. med att det behövs en motvikt till den starka privata maktkoncentrationen inom det svenska näringslivet. Det kan motiveras med att statligt ägande automatiskt medför en demokratisk, rättvis fördelning av förmögenhetstillväxten. Överskott, avkastning av verksamheten, går in till statskassan och fördelas rättvist ut till medborgarna. Värdestegringen ligger kvar i den gemensamma egendomen. Det är självklart, med vår utgångspunkt, att den privata maktkoncentrationen inom svenskt näringsliv måste brytas upp. Vi tycker inte att det är motiverat att diskutera om staten skall äga 50, 25 eller 10 % inom ett företag eller inom en sektor. Det viktiga är att de här tre delarna, privat, kooperativt och samhällsägt, kan balansera varandra så att ingen sektor får dominera alltför mycket. Det är också rimligt att det statliga ägandet, som i dag, finns i en mängd olika former, från helägande, till över hälftenägande till minoritetsposter, som framför allt är till för att ge insyn i verksamheterna. Vissa områden i svenskt näringsliv är speciellt intressanta. Man kan säga att de är strategiska ur ett långsiktigt försörjningsperspektiv, och då menar jag ett sådant perspektiv där man väger samman ekologiska, ekonomiska, sociala och regionala hänsynstaganden. Råvarutillgångar, viss basindustri, framtidsbranscher är exempel på sådana områden, sådana strategiska sektorer, där det är motiverat med ett starkt samhälleligt engagemang. Korvfabriker, hotell eller läskedrycksföretag kan knappast betecknas som strategiska. Långsiktigt samhälleligt engagemang kan finnas ändå. Det kan vara vettigt att ha kvar t.ex. Procordia, när företaget ger avkastning efter de satsningar som staten har gjort. Men sett på sikt är det rimligt att staten gör sig av med den typen av engagemang och använder de pengar man får in till satsningar inom nya områden, i framtidsbranscher. Statligt ägande bör och måste vara aktivt. Det innebär att det finns ett engagemang direkt i företagens verksamhet. Man bryr sig om hur det går för dem. Man satsar på dem som har framtiden för sig och drar sig ur de branscher som inte längre är framtidsbranscher, som bör avvecklas. Vänsterpartiet har genom sin medverkan vid tillkomsten av förvaltningsbolaget Fortia underlättat ett sådant aktivt ägande, och vi tycker att Fortias verksamhet bör fortsätta och vidareutvecklas. Det är av många olika skäl nödvändigt med ett aktivt, engagerat statligt ägande, därför att det statliga ägandet konkurrerar alltid med det privata. Det bästa argumentet mot samhällsägande, mot statligt ägande, är dåligt skötta statliga företag. Vi kräver alltså att de statliga företagen sköts bra och engagerat och att det görs framtidssatsningar. För att detta skall kunna ske måste de verka i konkurrens. För att detta skall kunna ske krävs det att de anställda i företagen har inflytande över verksamheten. Det talas i många av de propositioner som regeringen har lagt fram under hösten om vikten av att få fart på produktiviteten. Väldigt sällan, nästan aldrig, nämns de anställda som en resurs, inte heller det stora produktivitetsproblemet, nämligen att man i företagandet inte tar till vara de resurser som de anställda utgör fullt ut. Det enda sättet att göra det på är att demokratisera strukturen, ledningen inom företagen. Regeringen har ingen förståelse för värdet av statligt ägande. Man säger i sin proposition, och utskottet säger i betänkandet, att statligt ägande inte är förenligt med en väl fungerande marknadsekonomi. Detta är i grunden fel.

Vi delar inte heller regeringens onyanserade syn på statens tillgångar. Det är skillnad, Per Westerberg, mellan att äga å ena sidan skog, malm och vatten och å andra sidan korv eller läskedrycksfabriker. Tidigare borgerliga regeringar har insett detta. De har ansett det motiverat att säkra ett svenskt ägande av naturresurser. Den politik som regeringen håller på att föra kan mycket väl leda till ett utländskt övertagande av naturresurser, ett utländskt övertagande med starka utländska statliga inslag. Regeringens politik är extremistisk med en onyanserad nyliberal syn utan förståelse för demokratiskt ägande. Tidigare borgerliga regeringar har sett det här på ett annat sätt. Man har tagit sitt ansvar under lågkonjunktur och försökt överbrygga lågkonjunkturen och hjälpa till att strukturera om branscher. Ibland har man haft framgång, men ibland har man misslyckats. Som jag sade tidigare har man försökt säkra naturtillgångarna. Den proposition om privatisering av statlig egendom som regeringen har lagt fram är ett hafsverk. Det finns ingen motivering till att just de namngivna 35 företagen skall försäljas. Inte heller finns det någon beskrivning av företagen, och ibland undrar man om regeringen egentligen har vetat vad den vill sälja. Exemplet statens bakteriologiska laboratorium gör en sådan fråga berättigad. Näringsutskottet har varit tvunget att vända sig till regeringskansliet med frågan: Vad är det som ni egentligen vill sälja? Därefter har regeringen fått ta sig en funderare för att sedan komma tillbaka och säga att det väl egentligen inte gällde hela verksamheten utan delar av den. Men delarna är inte i sådant skick att de kan säljas just nu. Bakteriologiska laboratoriet måste först omstruktureras. Avslutningsvis skall jag säga några ord om Vattenfall. Vattenfall har ombildats till ett statlig bolag. Nu vill regeringen att Vattenfall inte skall behöva vända sig till riksdagen för att begära tillstånd till stora investeringar. Jag tycker att detta är ett dåligt förslag, eftersom Vattenfall är en stor aktör på kärnenergimarknaden. Det finns beslut i Vattenfalls investeringsprogram som går ut på att man skall bygga om kärnkraftsreaktorer inifrån.

Regeringens uttalande att det är mest praktiskt att den får fria händer att sälja ut arbetsplatser för bortåt 120 000 anställda är djupt odemokratiskt. Som jag sade inledningsvis vill vi gärna medverka till ett aktivt och effektivt statligt ägande, där man flyttar ägarengagemanget från bransch till bransch, från företag till företag, där man avvecklar och där man gör nysatsningar. Men det är ett oavvisligt krav att detta sker med demokratisk kontroll genom riksdagsbeslut. Jag tar bestämt avstånd från förslaget att ge regeringen fria händer att sköta utförsäljningen, ett beslut med verkan under lång tid framöver, som det står i näringsutskottets betänkande. Med detta, fru talman, vill jag yrka avslag på propositionen och bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Vi har i dag hört mycket om dagens historiska betydelse, och det är otvivelaktigt en dag av stort politiskt och även historiskt intresse.

Det är i dag som vi lägger om kursen och tar det första stora steget bort från planhushållning och politisk styrning. Det är i dag vi tar det första stora steget fram mot en marknadsekonomi, byggd på privat företagsamhet och fylld av dynamik och förväntningar. Det är värt att notera att samma år som socialdemokraterna i Sverige genomdrev sina löntagarfonder -- år 1983 -- for den nuvarande näringsministern, jag och några till till London för att studera privatisering av statlig verksamhet. Ända sedan dess har moderata samlingspartiet tillsammans med centern och folkpartiet i motioner krävt utförsäljning av statliga företag. Förslagen har under årens lopp finslipats, och i dag ligger här i riksdagen ett färdigt regeringsförslag för godkännande. Herr talman! Otvivelaktigt skulle Sverige ha sett annorlunda ut, om vi 1983 hade omdanat Sverige till en marknadsekonomi i stället för att driva socialiseringen vidare. Det är också värt att notera att åtta år efter löntagarfondernas bildande, och efter allt som hänt med socialismen i Östeuropa, står fortfarande socialdemokraterna som försvarare av statliga fonder och som i rätt hög grad motståndare till privatisering av statlig verksamhet. Ett statligt ägande är anonymt. Äganderollen kan inte utövas på samma kraftfulla sätt som i ett privat och dynamiskt näringsliv. Mycket av ägarkapitalet i de statliga företagen har inte varit tillräckligt smidigt och har därför blivit bundet i stagnerande verksamheter. Nya idéer och nya marknadsmöjligheter är lättare att förankra i dynamiska ägarmiljöer. Tyvärr måste man konstatera att de statliga företagen inte tillhör denna miljö. Ett starkt yttre tryck mot ett företag och ett hot mot ett företags existens har på det privata området ofta lett till att förändringar drivits fram via ägarskiften. I statligt ägda företag har detta yttre tryck kunnat balanseras mot den goda statens givmildhet och därmed inte lett fram till nödvändiga anpassningar av gällande affärsidéer till ny strategi i vad gäller modern teknik och ny marknadsorganisation. Staten -- kanske i högre grad socialdemokraterna -- har varit mera kompetenta som konservatorer än som produktoch företagsutvecklare.

Regeringens förslag till privatisering av en stor del av statlig verksamhet är ett led i att förstärka mångfalden, det enskilda ägandet och konkurrensen. Det som Sverige behöver, herr talman, är mera av dynamik och mindre av stillastående. Sverige behöver mera av konkurrens och mindre av monopol och starka oligopol. Sverige behöver mera av privat företagande och mindre av statlig styrning och statligt företagande. Det förvånar att den socialdemokratiska minoriteten inte har tagit till sig de förändringar som gått över världen. Socialismens förlegade syn präglar socialdemokraternas motion, där man kan läsa följande: ''Det är ett nationellt intresse att de naturtillgångar som Vattenfall förvaltar ägs av staten och att verksamheten står under regeringens och riksdagens överinseende.'' Detta låter mer som klassisk sovjetisk musik från förra hälften av 1900 I socialdemokraternas partimotion är man negativ till att ge regeringen rätten att utan riksdagens hörande i varje enskilt fall sälja ut hela eller delar av statliga företag. Man tror att den borgerliga regeringen skall vräka ut företagen genom en realisation och att vinsterna skall hamna i privata aktieägares hand. Man kommer också enligt socialdemokraterna att dränera marknaden på riskvilligt kapital och därmed göra det svårt för andra företag att få riskvilligt kapital. Det här är, herr talman, helt fel. Vem tror att en borgerlig regering skall rea ut statens tillgångar och dränera marknaden på riskkapital, när det är precis tvärtom. Det är riskkapital som saknas och som nu skall skapas genom alla de åtgärder som den nuvarande regeringen vidtar på en lång rad områden. Ett marknadsmässigt pris skall givetvis sättas på de aktier som säljs i de statliga företagen och där priset baseras på nuvarande och förväntade vinstutsikter. Det fina i detta är att pengarna skall kunna användas till att investera i infrastruktur, i vägar, järnvägar, flyg och mycket annat som behövs, eftersom vi har alltför mycket av rost och röta i det svenska samhället. Detta leder till arbete för många under byggnadstiden och bidrar till snabbare och billigare kommunikationer för svensk industri. Herr talman! Sverige är äntligen på rätt väg.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

Herr talman! Det är väl ganska lätt att konstatera att det Sverige som vi i dag har är ett land i obalans. Vi har på många håll dåliga vägar och dåliga kommunikationer. Vi har en sjukvård som i mycket hög grad lider av stora brister och långa köer. Vi har kommunala vattenledningssystem som kräver stora och många års insatser. Mycket av detta visar på behovet av tillgång till ett kapital i infrastruktur. Att det har blivit på detta sätt, beror på den socialistiska politik som har förts, där man mera har satsat på olika reformer och på det sättet inte har skapat det kapital som har behövts för att bygga upp och investera i en framtid. Det är därför som detta steg tas. De som vi nu ser i Sverige är precis samma sak som man ser i de östeuropeiska länderna. De går igenom en fruktansvärt bekymmersam omställningsprocess. Men vi har också här i landet fått en liten del av samma konsekvenser beroende på en felaktigt förd socialdemokratisk och socialistisk politik, för att infoga även Rolf L Nilsons parti i detta sammanhang. Det är dessa konsekvenser som vi i dag får uppleva.

Herr talman! Vi har i dag i princip ett sjukvårdsmonopol i Sverige som har väldigt mycket av samma mönster som det som finns i Östeuropa. Vi har löntagarfonder och en lång rad andra statliga fonder med ett starkt fackföreningsmässigt inflytande som också stämmer mycket väl överens med själva den socialistiska uppbyggnaden. Och vi har en stor statlig sektor som på ett mycket avgörande sätt styr verksamheten i Sverige och som inte frigör de privata och dynamiska krafter som vi i dag så väl behöver i Sverige. Jag tror inte att de politiska myndigheterna har vare sig information eller möjligheter när det gäller att bedöma investerings och produktionsbeslut i enskilda branscher och företag. Jag tror att det är en mycket olycklig utveckling om en grupp människor, politiker och ämbetsmän, med mycket liten kompetens och med mycket dålig information om alternativa produkter, produktionsteknik och försäljningsmöjligheter försöker ge sig på att sköta, driva och utveckla en statlig sektor. Det gäller då inte minst de statliga företagen.

Herr talman! Per-Richard Molén räknade upp ett antal statliga företag som i dag går dåligt. Men jag kan räkna upp hundratals, ja, kanske tusentals, privata företag som går dåligt -- om det är sådant som vi skall ägna oss åt. Just nu har vi en lågkonjunktur. I all synnerhet berörs företag som är verksamma inom de näringsgrenar som så att säga ligger nära råvaran. Jag tänker alltså på basindustrin, som har problem. Och problem har man alltid när det är lågkonjuntur. För att klara ut en del av problemen med kapitaltillskott och annat som Per-Richard Molén här nämnt bildades Förvaltningsbolaget Fortia. Detta tas nu bort. De frågor som jag nämnde i mitt anförande tidigare här kommer alltså åter att hamna hos departementet. Borttagandet av det här förvaltningsbolaget innebär ju inte att man kommer ifrån de problem som finns när det gäller den vidare driften av företagen. Det kommer att ta tiotals år att sälja ut alla här aktuella företag, och under den perioden måste de förvaltas på ett bra sätt och, hoppas jag, utvecklas. Men det har vi kommit ifrån. Det är den faran som vi har pekat på. Såvitt jag förstår har en del, åtminstone var det så tidigare, av den nuvarande regeringen anslutit sig till oss som menar att regeringen inte skall syssla med sådana här frågor. I stället bör det vara proffs som har hand om sådant här. Den ordningen införde den socialdemokratiska regeringen, men den skall nu frångås. Det talas om försäljning. Ja, det är säkert möjligt att sälja företag. Men det kommer att ta väldigt lång tid att sälja hela den här företagssektorn. Risken är dessutom stor att följderna av ett sådant här agerande blir att de företag säljs som i dag går bra. Det är ju dessa som är säljbara. Det betyder att den statliga företagssektorn om något år, när de bästa företagen har sålts ut, återigen kommer att uppvisa ett synnerligen dåligt resultat, vilket i sin tur gör att värdet på hela företagsgruppen sjunker. Jag tycker att det skulle vara bättre, om man nu skall genomföra försäljningen, att hantera detta som ett normalt stort företag. Man går inte ut och annonserar om försäljning varje dag, utan man säljer till ett bra pris när det finns intresserade köpare.

Jag får erinra om att enligt de debattregler vi nu har kommit överens om, skall replikskiftena ske från ledamöternas bänkar.

Herr talman! Staten har ett stort ansvar för ett väl fungerande näringsliv. Marknadsekonomin är inte någon ekonomi där djungelns lag råder eller skall råda. Staten har stora uppgifter när det gäller att fastställa reglerna, att övervaka att de följs. De svårigheter som många länder i Östeuropa och uländer i stort antal i dag möter när de försöker att få fart på sin ekonomi är just att det finns en för svag stat, som inte har möjlighet att ge riktlinjer för näringslivet och se till att reglerna följs, vilket är grunden för att marknadsekonomin skall fungera väl. Staten har också enligt min uppfattning, och säkert även enligt många andras, en annan stor uppgift. Det är att se till att de utmärkt fina frukter som en väl fungerande marknadsekonomi ger upphov till också fördelas på ett rimligt sätt i det samhälle där alla är med och drar sitt strå till stacken, så att vi inte får alltför stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Jag tycker att man skall observera att det också finns exempel på, i och för sig väl fungerande, marknadsekonomier -- jag tänker bl.a. på Förenta staterna och Storbritannien -- där man inte ser den fördelning som gör att samhället präglas av den rättvisa som jag och mitt parti, folkpartiet liberalerna, anser grundläggande väsentligt för ett gott samhälle. Statens uppgifter, det vill jag understryka, är ingalunda obetydliga när det gäller att åstadkomma en väl fungerande marknad. Men, herr talman, vad staten inte bör göra det är att själv driva verksamhet inom områden där det finns och skall finnas en fungerande konkurrens. Att driva denna tanke är inte, det säger jag särskilt till Bo Finnkvist, att kritisera de människor som med skicklighet och duglighet arbetat och arbetar inom statliga företag. Det är inte dem det är fel på, absolut inte. Men systemet är fel. Det är fel tänkt när de gäller principerna och utgångspunkterna. Jag vill illustrera den tanken med vad som hänt på kreditmarknaden under året. Självfallet har, precis från de utgångspunkter jag har angett, staten ett stort ansvar för att Sverige skall ha en väl fungerande kreditmarknad, för förtroendet för den kreditmarknaden, inom och utom landet. Det är ett uppdrag för staten som den skall sköta med skicklighet och oväld. Men att klara den viktiga uppgiften underlättas inte när staten själv genom att äga en av storbankerna är en huvudaktör på marknaden. Visst går det att säga att Nordbanken skall arbeta på samma villkor som de andra bankerna. Det har sagts många gånger också. Men det håller inte. Det visar det som har hänt under året alldeles påtagligt. Självfallet ser de som tittar på vårt land utifrån att staten äger Nordbanken. De tillmäter det en särskild betydelse. När Nordbanken går dåligt, riskerar att gå i konkurs, är det inte bara det ägaransvar som en normal ägare måste ta som staten tvingas ta, utan det är ansvaret för den trovärdighet som utlandet tillmäter det svenska kreditväsendet i dess helhet som står på spel. Då måste staten/ägaren både ta ägaransvaret, vilket staten också har gjort efter den borgerliga regeringens tillkomst -- detta icke sagt som polemik mot den tidigare regeringen, men det var faktiskt den här regeringen som gjorde det -- och huvudansvaret, just beroende på att banken är ett statligt företag. Detta är alltså en principiellt felaktig modell. Den är lika felaktig på andra områden, vilket visas av den illustration som jag har gett av kreditväsendet. Staten skall inte driva företag inom verksamhetsgrenar där det finns och skall finnas konkurrens. Därför, herr talman, är det besked som riksdagen i dag ger till det svenska samhället i dess helhet ett mycket viktigt besked. Innebörden är just den att man går in för en ny princip. Och principen är inte, som kan hända mina vänner från den socialdemokratiska sidan har utmålat den, att staten inte skall ha ett ansvar. Principen är att staten skall ta sitt ansvar för det som är statens uppgift och överlåta åt de enskilda aktörerna på marknaden att ta det ansvar som är deras inom de ramar som staten har satt upp. Jag har, herr talman, den fasta övertygelsen att detta beslut är viktigt också därför att det blir ett bestående beslut. Min bedöming är att den princip som jag här har försökt att ge uttryck för i grunden delas av flertalet av dem som tillhör det socialdemokratiska partiet i dag. När den dagen en gång kommer då man får en växling vid makten på nytt, och socialdemokraterna till äventyrs sitter i regeringsställning, kommer de inte att vilja återhämta detta och på nytt börja ett förstatligande av det svenska samhället eller gå in och äga delar av näringslivet som är konkurrensutsatt. De kommer säkert också, med den utveckling som äger rum i världen och med det omtänkande som sker inom partiet, att finna att de här principerna, gamla grundläggande liberala principer, som folkpartiet liberalerna har drivit stenhårt i generationer, är riktiga, att de ligger fast för att de är kloka och behöver användas för att vi skall få det samhälle som vi vill ha. Det är, herr talman, vad jag skulle säga. Sedan har jag en liten kommentar till Bo Finnkvists första inlägg. Han påstod att användningen av de pengar som staten får in genom dessa försäljningar inte skulle bli föremål för riksdagens prövning. Riksdagen skulle avstå från att se vart pengarna tar vägen. Det är inte sant. Användningen av de pengar som staten får in på försäljning av statliga företag skall, när pengarna väl skall användas, bli föremål för prövning i riksdagen. Utgiftsbesluten måste fattas av riksdagen nu som alltid tidigare. Tack, herr talman!

Herr talman! Det sista som Hadar Cars sade om hur pengarna skall användas och vilket inflytande riksdagen kommer att ha stämmer inte med vad jag läst i betänkandet och i propositionen. Man ger ju egentligen ett bemyndigande till regeringen att använda pengarna i viss utsträckning till att putsa upp företag -- om jag får uttrycka mig så -- eller till att göra investeringar. Det är vad det beslut som nu kommer att fattas innebär. Enligt förteckningen över alla företag som skall säljas -- 35 stycken -- var inte Nordbanken med. Hadar Cars ägnade en ganska lång tid av anförandet åt just problemen med Nordbanken. Jag instämmer; det är mycket allvarliga problem. Men jag vill också påstå att det tyvärr finns flera banker och kreditinstitut som har liknande problem. Jag tycker inte att man skall tala alltför mycket om det. Det är bra att Hadar Cars tycker att staten skall ta sitt ansvar. Jag hoppas att han med det instämmer i det jag vill säga, att de statliga företagen går bra, de är i princip välskötta och skall vara dyra om de skall säljas. Det är den inställning som vi i partiet har. Vi har aldrig sagt nej till försäljningar eller förändringar över huvud taget, men vi tycker att de skall genomföras på ett ordnat sätt. Det skall inte få ske på ideologiska grunder, som förmodligen kan leda till realisation. Jag vill upprepa att det inte är socialdemokraterna som har socialiserat företagen i Sverige. Hadar Cars sade att vi skulle återinföra den principen när vi åter kommer i regeringsställning. Men med tanke på vad som har hänt förr är risken stor att det i dag med en borgerlig regering blir flera statliga företag. Det vill jag inte tro på, men historiskt sett kan det bli så.

Herr talman! Hadar Cars undrar hur vi skulle göra med de statliga företagen om vi kom i regeringsställning igen. Vi kommer att återinföra den ordning som gäller i dag. Den har varit mycket framgångsrik, som jag kunde påpeka i mitt huvudanförande. De statliga företagen har utvecklats på ett väldigt bra sätt under de nio år då socialdemokraterna har suttit i regeringen. Det är inget tvivel om det. Risken är dock stor, som jag nämnde tidigare, att det kommer att bli bekymmer med en del företag om man börjar sköta dem från departementen. Jag vidhåller mitt resonemang om användningen av pengarna och riksdagens inflytande där. Vissa delar av förslaget innebär att regeringen kommer att fritt få förfoga över vissa pengar till investeringar i företag. Så har jag tolkat det.
Herr talman! Vi hörde Bo Finnkvist i ett tidigare inlägg säga att socialdemokraterna inte hade några ideologiska skäl för det ena eller det andra utan kunde tänka sig att sälja statliga företag osv. Jag tolkade det som ett uttryck för förståelse för riktigheten i de grundläggande principer som präglar det utskottsutlåtande som riksdagen nu skall ta ställning till.
Herr talman! Det är lätt att hålla med Hadar Cars när han säger att staten inte bör gå in när det gäller verksamheter inom sektorer där det finns flera privata aktörer och en väl fungerande konkurrens. Så långt kan jag hålla med honom. Men att ha det som någon helig oomkullrunkelig princip att staten inte skall äga och driva verksamheter inom konkurrensutsatta sektorer är att gå för långt. Den typen att principbryteri är farlig och troligen skadligt för ekonomin. Visst kan staten vara verksam inom branscher och sektorer av näringslivet där det finns konkurrens -- och detta med framgång -- och finnas kvar där med sitt engagemang under förutsättning att det är välskötta företag som ger god avkastning. Staten bör givetvis kunna ha ett stort ägande inom den konkurrensutsatta kraftsektorn. Där finns alldeles uppenbart ett samhälleligt intresse av ett starkt statligt och kommunalt ägande. Det handlar om för folkförsörjningen väldigt grundläggande frågor. Jag förstår inte hur Hadar Cars kan ställa sig helhjärtat bakom betänkandet och propositionens fribrev till regeringen. Vad är det för konkurrens på bilprovningens område som i så fall skulle motivera att staten sålde ut denna verksamhet? Vem är konkurrenten till statens hundskola, som man vill sälja, Hadar Cars? Är inte Hadar Cars argumentation ett bra stöd för tanken att dessa verksamheter skall ligga kvar hos samhället? Slutligen: Intresset för demokrati -- jag är övertygad om att Hadar Cars har ett sådant -- och intresset för riksdagens inflytande borde väl göra Hadar Cars skeptisk till det fribrev som regeringen vill ha. Försäljningen av Procordia skedde på vanligt sätt genom riksdagen. Det gick hyfsat smidigt, inte på något vis till förfång för affären.
Herr talman! Är det någon av oss två som har gått långt, är det min meddebattör. Det är ju roligt att höra en gammal kommunist tala om att det inte ligger något egenvärde i statligt ägande, och att det inte finns några starka skäl till att staten skall gå in och vara ägare i konkurrensutsatta sektorer. Det är ganska ljuvliga tongångar, vill jag säga. Det visar också hur grundläggande riktig den ideologiska utgångspunkten, som är bl.a. min, är i förhållande till den ideologiska utgångspunkt som en gång var min meddebattörs. Rolf L Nilson tog upp viktiga frågor om folkförsörjningen. Den skulle vara ett motiv för att jordbruket skulle förstatligas. Såvitt jag förstår är jordbruket grundläggande för folkförsörjningen. Då måste man väl kräva att jordbruket skall förstatligas, eller hur? Om man säger att det är viktigt att staten har en ägarandel i kraftförsörjningen, måste det vara absolut nödvändigt att staten äger hela det svenska jordbruket. Med det resonemanget skulle man kunna dra dessa slutsatser. Men det slipper jag, för jag har inte de utgångspunkterna. Herr talman! I fråga om bilprovning skall staten se till att de bestämmelser som staten har utfärdat för de bilar som trafikerar våra vägar kontrolleras genom bilprovningsföretag. Det finns ingen orsak till att staten skall stå som ägare och att det skall vara statstjänstemän som utför arbetet med att kontrollera bilar. Det är reglerna som skall vara statens. Kontrollen kan mycket väl utföras i privat regi. Mera komplicerat än så är det egentligen inte, men det är uppenbart att det är förfärligt svårt för gamla kommunister att lära om, i varje fall när det gäller slutändan i det ekonomiska systemet.
Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om vem som var konkurrent till statens bilprovning eller till hundskolan, men det hade jag knappast heller förväntat mig. Jag har intrycket att min uppfattning om värdet av statligt ägande i Vattenfall delas av dem som har skrivit propositionen. Man säger ju att staten bör vara kvar som helägare i Vattenfall för överskådlig framtid. Dessutom säger man att staten bör vara kvar som betydande ägare under ännu längre tid. Omprövning är viktigt, Hadar Cars. Jag erkänner att jag har omprövat mycket. Något av det viktigaste som jag har lärt mig är nog försiktigheten med att driva priciper för långt, att tro på den goda, enkla lösningen på sammansatta problem. Hadar Cars har placerat sig själv i den goda principens fälla, när han hävdar marknaden som den enkla och självklara lösningen till de samhälleliga ekonomiska problemen.

Det är därför som jag blir så upprörd när jag hör borgerliga debattörer som gör en fullständigt verklighetsfrämmande beskrivning av det svenska samhället och den svenska ekonomin. De rycker nämligen undan grunden för ett meningsfullt politiskt samtal och därmed också för konstruktiva politiska lösningar.

Det är en princip som jag är beredd att kämpa för, och det gläder mig om Herr Nilson är på väg att anammma den principen, även om det sker från mer principlösa utgångspunkter. Slutligen vill jag än en gång återkomma till bilprovningen och hundskolan. Så länge staten äger bilprovningen och hundskolan finns det mycket få förutsättningar för konkurrens.

Det är min utgångspunkt. När det gäller hundarna kan vi kanske skälla vidare.

Herr talman! Jag undrar om inte Karin Starrin har missuppfattat avsikten med propositionen eller också har industriministern inte informerat henne om avsikten. Det uppenbara syftet är väl att sälja för säljandets skull. Huvudsyftet är att bli av med det statliga ägandet för att det är dåligt i sig. Så har jag uppfattat det. Jag har fått den uppfattningen stärkt av det som har sagts av Per-Richard Molén och i viss mån av Hadar Cars. Karin Starrin sade att det inte finns några skäl till att staten äger företag i en marknadsekonomi eller i konkurrensutsatta sektorer. Jag kan räkna upp ett stort antal sådana skäl. Staten kan äga för att man skall upprätthålla produktionssystem som är hotade, t.ex. den teknik som finns inom den svenska gruvnäringen. Staten kan äga av demokratiska skäl, nämligen för att man på så sätt skall kunna påverka ekonomin vid allmänna val. Staten kan äga därför att det är ett sätt att stärka de anställdas inflytande. Staten kan äga för att det rör sig om satsningar som kräver mycket stora kapitalinsatser eller dyra utvecklingskostnader. Det kan vara motiverat att staten äger därför att det är ett nationellt intresse att ha kontroll över viss produktion. Staten kan äga av regionalpolitiska skäl. Det borde inte vara Karin Starrin främmande. Staten kan äga för att rädda sysselsättningen, såsom Nils G Åsling gjorde när han var industriminister. Staten kan äga för att motverka privat maktkoncentration. Staten kan också äga för att skapa ny och uthållig produktion med högt teknikinnehåll. Detta är nio argument för att staten mycket väl kan äga företag även inom konkurrensutsatta sektorer.

Herr talman! Karin Starrin, huvudskälet till denna proposition är att nyliberalerna i moderata samlingspartiet och i viss mån i folkpartiet avskyr statligt ägande som sådant och av programmatiska skäl vill avskaffa det. Detta är huvudskälet. Det råder inget tvivel om det. När det gäller konkurrensen tror jag att det är ett falskt argument och en falsk motsättning när man hävdar att staten, som är lagstiftare genom riksdagen, inte samtidigt kan vara ägare. De områden där det är verkliga problem med konkurrens inom industrin och näringslivet i övrigt är där det finns stora privata eller kooperativa företag. Vi kan som ett aktuellt exempel ta oljebranschen, som diskuterades här i kammaren för några veckor sedan. Där finns överenskommelser om priser, där finns motvilja mot att sänka bensinpriserna trots påtagliga sänkningar av världsmarknadspriserna. Vi har i näringsutskottet många gånger haft diskussioner om konkurrensen inom livsmedelssektorn. Företrädare för Karin Starrins parti har då med emfas hävdat att man måste se till lantbrukskooperationens alldeles speciella arbetsförhållanden, som ''motiverar'' minskad konkurrens. Byggsektorn, privat dominerad, är en annan sektor där anbudskarteller och andra former av bristfälligt fungerande konkurrens pressar upp priserna och därmed boendekostnaderna för vanligt folk. Vi har exempel från EG-marknaderna. Där har stora svenska privata företag varit engagerade i prisöverenskommeler -- konkurrenshämmade åtgärder -- och blivit ålagda att böta för detta och upplösa sådana överenskommelser. Inte är det framför allt staten som har verkat konkurrenshämmade. Slutsatsen av det jag har sagt skulle snarast vara att privat ägande är svårförenligt med fungerande konkurrens.
Herr talman! Jag vill noga betona att centerpartiet deltar i regeringen, och regeringen i sin helhet står bakom den här propositionen, vilken nu resulterat i ett bra betänkande, som riksdagen står inför att fatta beslut om. Jag behöver inte i det här läget försvara vare sig moderaterna eller folkpartiet, men jag vill betona att centern är för att vi nu skall utförsälja statliga företag. Vi har åkt runt i hela Sverige under valrörelsen och framhållit att Sverige behöver moderniseras, att Sverige behöver repareras. Och för att vi skall kunna få fram kapital till de viktiga infrastrukturella investeringarna behövs en försäljning av statliga företag. Det är alltså fråga om en prioritering -- var vi lägger den samlade förmögenhet som skattebetalarna nu har bidragit med. I vårt parti är vi helt övertygade om att skattebetalarna får den största valutan av sina inbetalade skatter genom att få åka på bra vägar och med fungerande järnvägsförbindelser, och att vi på så sätt tillsammans kan bygga upp Sverige. Det är ett av skälen till att vi tycker att det nu är viktigt att vi säljer ut statliga företag. Så återigen till konkurrensen. Det är klart att det finns olika lägen när detta måste diskuteras. Det är därför jag säger att vi noga skall avväga när säljandet skall verkställas. Vissa företag behöver omstruktureras för att vi skall veta att det går till enligt de regler som vi så klart har fastställt. Jag tycker att Rolf L Nilson måste kunna hålla med om att det nu är dags att renodla rollerna på marknaden, så att vi inte får den hopblandning som vi har i dag, att staten spelar båda rollerna -- att dels bestämma riktlinjerna, dels också utöva verksamheter.

Herr talman! Jag kan hålla med Bo Finnkvist om att det är svårt att tala med varandra med ryggen mot varandra. Jag känner också att man vill ha litet ögonkontakt, när vi nu försöker förklara hur vi tolkar det här betänkandet. Jag har definitivt inte samma uppfattning som socialdemokraterna nu har och som man ger uttryck för i sin motion. Att vi för att skapa tillväxt i vårt land behöver ha statligt ägda företag -- det är absolut inte den matematiska ekvation som jag får att gå ihop. Det är i stället oerhört viktigt att ge näringslivet de signaler som näringslivet behöver i nuläget -- att vi tror på svenskt näringsliv och svenskt företagande, och att vi naturligtvis ser att verksamhet kan bedrivas i olika företagsformer. Detta har vi också varit inne på i de här olika diskussionerna. Men det är i företaget som tillväxten sker. När man sitter med dubbla roller, är det inte riktigt sjyst, inte riktigt rätt gentemot den övriga företagarvärlden, att man på så sätt eventuellt kan påverka olika kommande beslut, olika kommande lagstiftningar. Det kan uppfattas -- och det uppfattas -- som en orättvis konkurrens. Ett av huvudsyftena, när vi nu kan genomföra de krav som inte minst vi i centern har haft sedan länge, är att sälja ut statliga företag för att på så sätt få loss ökat kapital för att göra de behövliga investeringarna.
Herr talman! Jag tror inte att Karin Starrin och jag blir överens i den här frågan. Men jag hävdar fortfarande att regeringens förslag innebär att man egentligen får en förstärkning av de dubbla rollerna, att man för tillbaka företagen till departementen i framtiden. I sitt förra anförande talade Karin Starrin om engagemang. Jag kan dock konstatera att i varje fall vi två och övriga ledamöter i riksdagen inte kan engagera oss i dessa frågor längre om vi bifaller förslaget från regeringen. Då lägger vi hela bestämmanderätten hos regeringen.

Herr talman! Det är nu 15 år sedan jag skrev den första rapporten om privatiseringar av statliga företag till moderata ungdomsförbundets stämma på hösten 1976. Det var en av vår egen partiledning vid den tidpunkten inte alldeles uppskattad rapport, men den har blivit det under senare tid. Jag har ända sedan början av 1980-talet fått ett massivt stöd inom mitt eget parti men även från de övriga borgerliga partierna för att genomföra en privatisering av statliga företag. Det är naturligt att detta att vi vill sälja statliga företag är en ideologisk fråga. Det är en ideologisk fråga för hela den fria världen, som tror på en fri och konkurrenskraftig marknadsekonomi. Det är därför som vi ser i näst intill vartenda land i den fria världen hur man nu genomför olika typer av privatiseringsprogram. Det är samma ideologi som nu får fransmännen och franska socialister att gå fram med omfattande privatiseringar i franskt näringsliv liksom spanska socialister, engelska konservativa och politiker av många olika politiska riktningar över hela den fria världen. Skälen härtill är kanske inte så konstiga. Har man väl sagt att statliga företag skall skötas på exakt samma villkor som motsvarande privata företag, finns heller inget skäl till att företagen i sig längre skall vara statliga. Då finns det alla skäl att använda skattebetalarnas medel på saker som skattebetalarna bättre behöver. Skälen till privatisering har tidigare redogjorts för här i kammaren ett antal gånger, men de förtjänar att kort upprepas. Vi har som motiv och vilja för det första att få en bred ägarspridning av de statliga företagen till anställda och hela svenska folket. Man får fatta beslut i varje enskilt fall så att man får den bästa ägarstrukturen som ger förutsättningar att utveckla företaget och göra det så konkurrenskraftigt och framgångsrikt som möjligt. Vi vill för det andra ha en mycket klar fördelning av rollerna. Vi har närmast sett skräckexempel i detta avseende i hanteringen av Nordbanken under valrörelsen. Den som bestämmer reglerna skall vara separerad från den som skall leva under reglerna, annars får man den förvirring som vi har sett exempel på. För det tredje har vi från hela den västliga världen erfarenheter av hur privatiserade f.d. statliga företag har blivit avsevärt effektivare efter det att de har kommit ut på den privata marknaden. Det ser vi inte minst i Storbritannien där man gjorde mycket stora årliga statliga tillskott till de gamla statsföretagen. Nu har man inte bara fått köpeskillingar för dessa företag, utan har utomordentligt stora skatteintäkter när man kan beskatta de betydande vinster som dessa företag numera genererar. För det fjärde, som jag tidigare sade: Varför skall företagen vara statliga när de lika väl kan vara privata och arbeta på samma villkor? Det finns andra saker som svenska staten och svenska folket behöver bättre för att kunna återskapa den ekonomiska tillväxten i Sverige, som minskar och har minskat de senaste åren, och även kunna öka produktiviteten. Vi är då tillbaka vid den utomordentligt dåliga utveckling som normala svenska löntagare har haft under den senaste 20 årsperioden. Nettoökningen av lönen efter skatt och inflation har under de senaste 20 åren varit näst intill försumbar. Det har rört sig om någon tiondels procent per år. Vi behöver återskapa tillväxten och produktiviteten. Det är därför som vi genomför privatiseringarna. Då behöver vi inget statligt holdingbolag av Fortias modell som skall styra det statliga företagandet och öka statligt ägarengagemang. Vi tror heller inte att kompetensen hos en f.d. statssekreterare och ett departementsråd från industridepartementet tillför någon nämnvärd ny kraft, utan det är snarast fråga om ett socialistiskt maktinstrument. Vi har sagt oss att vi skall genomföra privatiseringarna så professionellt vi kan med hänsyn tagen till de erfarenheter man har vunnit i en lång rad länder. Vi skall se till att styrelserna i dessa bolag blir professionella och att det inte sitter mängder av allmänrepresentanter i styrelserna. Ägarrepresentanterna i bolagsstyrelserna skall arbeta för att företagen skall bli så konkurrenskraftiga och privatiseringsdugliga som möjligt. Regeringen har därför till kommande torsdag och fredag inkallat ett antal extra bolagsstämmor i ett antal av de helägda statliga bolagen för att förändra styrelserna i denna riktning, minska det politiska inflytandet, öka professionalismen och se till att statens ägarrepresentanter ser till vad staten och ägaren vill åstadkomma. Regeringen kommer även att tillsätta en privatiseringskommission efter fransk modell, något som även de franska socialisterna använder sig av, med oberoende personer med mycket stor kompetens som kan avgöra om det är rätt köpare och rätt prissättning som föreslås. Det är ett sätt att försöka få riktiga industriella lösningar vilka ökar utvecklingskraften och konkurrenskraften för de företag som skall privatiseras. Vi vill samtidigt ta till vara statens förmögenhetsmassa så att vi får ett ökat kapital att använda till andra angelägna uppgifter av typen strukturinvesteringar i järnvägar, vägar, telekommunikationer och flygplatser. Vi kommer att använda oss av rådgivare och all den sakkunskap som kan finnas för att detta skall ske på ett så riktigt och bra sätt som möjligt ur såväl företagens som de anställdas synvinkel och med hänsyn till statens förmögenhetsmassa. Regeringen har inte för avsikt, som framgår av propositionen, att privatisera några monopol, utan det är fråga om verksamhet som i dag är utsatt för konkurrens eller kommer att bli det inom en snar framtid. Regeringen har för avsikt att starta med detta program redan under våren för att utnyttja tiden så bra som möjligt. Jag tycker därför att det vore positivt om oppositionen och Bo Finnkvist kunde bestämma sig för hur det står till med de statliga företagen. Nu senast under hans huvudanförande var de i så gott skick och så välskötta att de var hur bra som helst och kunde säljas för goda värden. Partikolleger till Bo Finnkvist säger att de är i så dåligt skick att det i princip inte går att sälja ett enda. Det skulle underlätta för debatten om man bestämde sig för i vilket skick de statliga företagen är. Sedan vore det också riktigt att vi talade om rätta värden på avkastningen från de här bolagen. Det blir något patetiskt när man i avkastningen på dessa 20 miljarder plockar med sådana kassapjäser som Spritcentralen och Systembolaget. De står för lejonparten av de här pengarna. Det sjunker ihop till en bråkdel av den summa som har nämnts när det gäller avkastningen på de statliga företagen. Jag tror inte heller att vi försämrar värdet på de statliga företagen när vi ibland har kritiska synpunkter på hur de har skötts. Vi sätter i stället i gång omvandlingskraften och förmågan att få dem bättre konkurrensutsatta och därmed i bättre skick steg för steg. Det man gör genom att framföra kritik och synpunkter är möjligen att man försämrar värdet på de socialdemokratiska aktierna inför kommande val. Jag tror att det egentligen är där skon klämmer. Vi kommer inte, som har påståtts, att sälja ut de här företagen till några lågpriser. Vi kommer att ta ut marknadsvärdet. Men precis som den förre socialdemokratiske industriministern Thage G Peterson fick göra, får man lämna obligatoriska rabatter i samband med introduktioner när man skall gå ut på marknaden som vilket annat företag som helst. Dessa rabatter är inte särskilt stora, men de är nödvändiga för att man skall kunna få fram köpare och breda ägandespridningar som kan nå så många människor som möjligt. Vi har valt en metod att gå till riksdagen och begära en generell fullmakt. Vi vill ha ett godkännande från riksdagen för detta. Man har inte, som det var diskussion om i näringsutskottet tidigare, motsatt sig de regler som gällt i konstitutionsutskottet att när riksdagen en gång har bestämt sig för att köpa skall riksdagen också vara med om att sälja. Vi har tidigare kritiserat detta när den tidigare socialdemokratiska regeringen har åsidosatt den principen. Även den tidigare regeringen kom ju så sent som i våras och begärde ganska generella fullmakter för att man skulle få stuva om i den statliga företagsgruppen. Herr talman! Nu genomför vi privatiseringar som skall stärka utvecklingskraften och som skall stärka företagen och deras anställdas förmåga att utvecklas väl och bli starka och konkurrenskraftiga. Det skall ge landet tillväxt och ökad produktivitet, något som vi ser som absolut nödvändigt för att vi skall kunna ta oss ur nuvarande ekonomiska problem. Några andra baktankar finns inte.

Herr talman! Näringsministern sade att vi måste bestämma oss för hur de här företagen mår. Jag har nog, i mitt anförande eller i en replik kanske, sagt att risken är stor för att man säljer det som går bra i en sådan situation, eftersom det är detta som är säljbart. Därmed har jag också sagt att en del av de statliga företagen går bra och går an att sälja. Jag har alltså redan gett ett svar på det här. När det sedan gäller detta med avkastningen påminner jag mig att jag såg en rubrik i en stor dagstidning för någon vecka sedan där det stod att Procordias vinst räddar Volvo. Det var alltså en rubrik. Så kan statliga företag i en del fall beskrivas i dag. Det är bra och då skall vi säga det. Jag har försökt att uppmana andra borgare till detta att vi skall säga att de statliga företagen är bra, eftersom de då också är mer värda. Det är vi alla betjänta av. Fortia har ju också en styrelse och där sitter en del människor. De kan nog inte beskrivas som f.d. statssekreterare och liknande. En del kommer faktiskt ifrån näringslivet. Sedan nämnde också Per Westerberg Nordbanken. Jag vet att det finns privatbanker som tyvärr kanske har ännu större problem. Jag kan inte förstå vad det är för mening med att sälja ut domänverkets stora markinnehav. Jag förstår mig inte på det. Hur mycket är det värt? Vad kan staten tjäna på detta? Vad innebär det för nackdelar för de människor som bor inom dessa områden? Vad kan den här marken användas till?
Fru talman! Vi fick ett klarläggande från Bo Finnkvist om att det finns både bra och dåliga statliga företag. Då är åtminstone den punkten utredd. Det kan vara positivt för debatten. Jag har också noterat att Procordia går bra och att man för närvarande har goda vinstutvecklingar. Därför är det en lämplig privatiseringskandidat. Staten är ju också minoritetsägare i Procordia. Det sköts huvudsakligen via andra styrelserepresentanter i bolaget. När det gäller Fortia är det ju faktiskt så att den verkställande ledningen, verkställande direktör och vice verkställande direktör, är en gammal statssekreterare för statliga företag och ett departementsråd. Det är säkert inget fel på dem som personer, men jag tror inte att man skapar några stora omvandlingskrafter där. Vi vill ha professionella styrelser i varje enskilt företag som kan driva dem mot privatisering med mycket entydiga mål och där man icke har något annat än strikt kommersiell verksamhet för ögonen när man bedriver verksamheten. Nordbanken var dessutom ett utomordentligt gott exempel på hur svenska staten blandade ihop sina tre roller att vara inspektör över de finansiella marknaderna, att uppsätta reglerna hur man skulle bete sig på de här marknaderna och samtidigt vara ägare till den krisdrabbade banken. Det rörde man ihop på ett sätt som var mycket besvärande för alla inblandade. Det visar att man inte bör sitta på många stolar om man skall kunna uppträda med någon auktoritet på de här marknaderna. Det råder nog inget tvivel om att det inte är någon tillfällighet att vi driver privatiseringsfrågan i Sverige när man gör det i vart enda land i hela den fria världen i dag. Det finns snart inte ett land som inte gör det i den ena eller den andra formen. När det gäller domänverket och vad man skall göra med markinnehavet skall vi naturligtvis utnyttja det på bästa sätt för att kunna tillvarata tillväxten och utvecklingspotentialen. Redan nu under innevarande år driver man ju försäljningar av delar av domänverkets mark. Man skall förstärka genom att göra kompletteringsförsäljningar av både skogsbruk och jordbruk ute i glesbygden för att stärka sysselsättningen och utvecklingskraften. Jag tror att det är någonting positivt. I ett senare skede är vi självfallet beredda när det gäller sådan mark som inte berörs av detta och som inte kan hjälpa enskilda, att försöka skapa andra ägare som i bästa möjliga mån kan ta till vara den potential som finns i domänverket.